Herr talman! Utskottets ärade ordförande måtte inte så särskilt noggrant ha hört på vad jag sade, eftersom hon kunnat få den uppfattningen att mitt citat gällde någon ombudsman. Jag hoppas verkligen att ingen annan av kammarens ärade ledamöter fick den uppfattningen. Det var sannerligen inte min mening. Vidare beklagar jag att utskottets ordförande tydligen inte har så särskilt stor kännedom om och kanske inte heller så stor förståelse för den reaktion som en hel del åtgärder får hos personalen ute på fältet.

Sedan kanske jag också skall ytterligare exemplifiera vad jag tidigare sade.

Herr talman! Jag skall be att få protestera mot att man här i vår kammare kallar riksdagens ombudsmän för övermäktiga statsorgan, och jag tror att jag har hela kammaren och hela första lagutskottet med mig i den protesten. Jag tycker inte att det är snyggt att uttala sig på det viset.

Herr talman! Jag skall givetvis vid denna tidpunkt försöka att väsentligt begränsa mitt anförande i detta ärende, som enligt ett till pressen utsänt TT meddelande skulle vara huvudärendet till behandling i kammaren i dag. Debatterna tidigare under dagen har visat att det ingalunda tycks förhålla sig så. Kanske blir mitt anförande t.o.m. det enda inlägget rörande detta ärende. Det är bara för att med några ytterligare synpunkter i all korthet motivera första lagutskottets redan i föreliggande skrivning eftertryckligt uttalade önskan om en utredning angående införande av promilleregler vid trafikonykterhetsbrott även inom sjötrafiken som jag har begärt ordet. Jag har gjort det som huvudmotionär under motionen II: 212 med yrkande om en sådan utredning. Det finns ett dubbelt motiv för mor tionsyrkandet, nämligen dels kravet på bättre trafiksäkerhet inom sjötrafiken, dels det inte mindre viktiga anspråket på rättssäkerhet i kommande mål om trafikonykterhetsbrott i sjötrafiken enligt den nya bestämmelsen i 325 § sjölagen. Jag vill gärna peka på några omständigheter, som särskilt aktualiserar trafiksäkerhetskravet i sjötrafiken. En sådan omständighet är det hastigt växande antalet fritidsbåtar — bortåt 20000 nya sådana farkoster per år torde ha tillkommit under senare år. Det är härvidlag fråga om farkosier, som huvudsakligen framföres i våra trånga farvatten vid kusterna. Många av dessa båtar — plastbåtar och andra — är synnerligen snabbgående — det gäller t.ex. s.k. »svävare» men kanske ännu mera ännu talrikare, mindre farkoster än dessa. Det har sagts att man inte kan parallellisera trafikförhållandena till sjöss och till lands — desså är helt olika. Det är naturligtvis fullt riktigt. Men komplikationerna inom sjötrafiken blir alltmer lika dem inom landtrafiken därför att antalet trafikenheter till sjöss så kraftigt ökar med ökaå trängsel i farvattnen som följd och hastigheterna hos många av dessa enheter också starkt ökar. Sjötrafiken pågår dessutom under flera svårbemästrade osäkerhetsmoment än trafiken på våra vägar — sjöhävning, plötsligt inträffande stormbyar 0. s. Vv. Sådana omständigheter talar för att trafiksäkerhetskraven genom införande av promilleregler är minst lika angelägna inom sjötrafiken som inom vägtrafiken.

Men, herr talman, tekniken att med objektiva metoder mäta alkoholpåverkan förbättras ständigt, särskilt genom bidrag från amerikanska, japanska och västtyska forskare. Även på andra håll i världen torde nya apparater för både blodprovstagning och för prov genom mätning av alkoholhalten i utandningsluften konstrueras och produceras. Det kan tänkas att apparaturen ganska snart förbättras och framför allt förenklas, så att krav på läkares medverkan minskar och den antydda invändningen starkt förlorar i betydelse. Detta är en av anledningarna till att vi nöjt oss med ett utredningsyrkande. Vi anknyter då till den framställning kommittén för utredning av trafiknykterhetsbrott — alltså den Heumanska utredningen — trafikmålskommittén och fyleristraffutredningen nyligen gjort till regeringen om en vetenskaplig undersökning av olika metoder för alkolholanalys av utandningsluften. Ett annat motiv för motionärernas utredningsyrkande är att man kanske noggrannare behöver avgränsa den personkrets ombord på fartyg, som kan drabbas av påföljd för trafikonykterhetsbrott. Det gäller då både personalkategorier och fartygstyper och kanske även en del omständigheter i övrigt vid brottets begående. Till sist vill jag beröra frågan om att få till stånd den av utskottet påkallade utredningen, ett krav som vi motionärer med stor tillfredsställelse noterar, eftersom . detta överensstämmer med vårt yrkande. Denna utskottets ståndpunkt har bla. föranletts av den åtminstone delvis alkoholbetingade raggarmentalitet och okynnesåkning med snabbgående fritidsbåtar, som kunnat iakttagas på senare tid. Jag vill då åter rikta upp märksamheten på den Heumanska utredningen. Denna utredning skall pröva frågan om trafikonykterhetsbrotten och den lämpliga påföljden vid dessa men tydligen närmast sådana brott till lands. Jag tror inte att utredningens nuvarande direktiv medger den utredning angående promilleregler i sjölagen det här är fråga om, men tilläggsdirektiv skulle ju kunna medge detta.

Herr talman! Det torde vara ganska ovanligt att en motion vid behandlingen skjuts över från ett år till ett annat, men det har skett med en motion som herr Nordgren och jag väckte i januari förra året och som nu behandlas i samband med ändringarna i sjölagen. Motionen utmynnade i förslag om en särskild haverikommission för båthaverier i lotsled, i vilken som experter bland annat borde ingå representanter, utsedda av lotsförbundet. Bakgrunden till detta förslag är att de utredningar som enligt nuvarande praxis görs vid båthaverier i lotsled inte alltid har skett med anlitande av expertis som verkligen känner till praktisk lotsning och lotsning på just den led som är aktuell. En lots har inte bara en grundlig allmän lotsutbildning utan också en ingående utbildning på en alldeles speciell lotssträcka. Innan han får fullgöra sitt mycket ansvarsfulla uppdrag att lotsa, måste han i detalj känna till alla lokala förhållanden som kan påverka manöÖvreringen i just den aktuella farleden. Den tidigare mycket omstridda 16 8 i lotsförordningen ändrades förra året för att, till skillnad mot den tidigare, klart utsäga att lotsen inte bara är en vägvisare utan har fullt ansvar för navigeringen av fartyget. Det heter där: »Kronolots ansvarar för lotsningen och skall ange och övervaka de åtgärder för navigering och manövrering som med hänsyn till farvattnets beskaffenhet fordras för fartygets säkra framförande.

Den lots som det är fråga om bör kunna kräva att få sin sak prövad så, att det verkligen finns sakkunskap med i bedömningen. Utskottet har av allt att döma haft förståelse för vårt motionsyrkande. I utskottsutlåtandet heter det nämligen att »det får förutsättas att lotskunnig expertis anlitas i sjöförklaringsdomstolen eller i den nyssnämnda undersökningskommissionen i de fall då erfarenhet av lotsning är av betydelse för utredning av sjöolycka». Man kanske ändå kan fråga vad utskottet menar med uttrycket »lotskunnig expertis». Det är nämligen inte säkert att det är fråga om lotskunnig expertis bara därför att ordet lots förekommer i en titel. Lotsdirektör och lotsinspektör kan ha en helt annan utbildning och sakna erfarenhet av direkt lotsning. Jag förutsätter emellertid att utskottet med detta uttryck verkligen menar lotsutbildad personal som också har aktiv lotserfarenhet. Som jag sade förut bör personalen helst ha erfarenhet från just den led som det är fråga om. Om jag nu har tolkat utskottet rätt, är det mycket värdefullt att den av mig citerade meningen har tagits in i utskottets skrivning. Man har emellertid ändå inte, som jag ser det, full garanti för rättssäkerhet i alla lägen. En särskild undersökningskommission tillsättes bara i vissa speciella fall eller som det står i utskottsutlåtandet »om sjöolycka medfört stora förluster i liv eller egendom eller utredningen av annan anledning väntas bli synnerligen omfattande eller av invecklad beskaffenhet». Även i fortsättningen kommer det ofta att bli en första undersökning på initiativ av lotsdirektör eller lotsinspektör, i varje fall för utländska fartyg som inte är underkastade bestämmelser om sjöförklaring. Sjöfartsstyrelsen kan sedan besluta om rättslig prövning, men vid den prövningen är naturligtvis av mycket stor betydelse vad som kommer fram vid den första undersökningen, och det är inte alls säkert att denna senare kan kompletteras. För att få full garanti för rättssäkerhet i alla lägen tror jag att det hade varit värdefullt med en sådan särskild haverikommission som vi föreslog. Jag förstår nu att det mot ett enhälligt utskott är utsiktslöst att yrka bifall till motionen och skall därför inte göra det, men jag hoppas att sjöfartsstyrelsen i fortsättningen redan från första början skall anlita verkligt lotskunnig expertis i samband med haveri i lotsled. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.
Herr talman! Jag skall bara ta upp ett avsnitt i propositionen. Jag har inte någon annan uppfattning än utskottet och vill endast understryka vad utskottet säger om sjöförklaring. Man skall nu slå ihop sjöförhör och sjöförklaring till ett institut med det senare namnet. I hela landet skall sjöförklaring kunna hållas endast i sju städer, nämligen Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg och Karlstad. Utskottet skriver i anslutning härtill, att »utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t följer frågan om behov av ytterligare sjöförklaringsdomstolar». Jag tror att det är mycket klokt och förnuftigt sagt. En utredning från åren 1959—1964 om antalet sjöförklaringar i Landskrona, Malmö och Hälsingborg visar att antalet var i Landskrona 25, i Malmö 44 och i Hälsingborg 56. Detta innebär då att behörig domare skall resa från Malmö till Hälsingborg för att där hålla sjöförklaring betydligt oftare än han gör hemma i Malmö. Det kan ju vara opraktiskt. Anledningen till att jag begärdet ordet var att jag ville understryka vikten av att Kungl. Maj:t följer denna fråga och har för ögonen vad utskottet säger om att det i framtiden kan finnas behov av ytterligare sådana domstolar.

Herr talman! Herr Hedin efterlyste en komplettering från utskottets sida av motiveringen beträffande tillsättande av lotsexpertis vid sjöförklaringar eller i en särskild undersökningskommission. I lagen stadgas att vid sammanträde för sjöförklaring rätten om så behövs skall utse biträde av någon med särskild sakkunskap. Denne skall då ingå som ledamot i rätten. Kungl. Maj:t skall vid mera omfattande haverier eller vid haverier där det krävs utredningar av invecklad beskaffenhet förordna en särskild undersökningskommission av personer med juridisk, nautisk och teknisk sakkunskap. Utskottet har uttalat att det får förutsättas att lotskunnig expertis anlitas i sjöförklaringsdomstolen eller i undersökningskommissionen »i de fall då erfarenhet av lotsning är av betydelse för utredning av sjöolycka». Det an kommer alltså på rätten att avgöra i vad mån det är av betydelse för utredningen att anlita lotskunnig expertis. Normalt bör denna naturligtvis ha lotsutbildning och erfarenhet av lotsning för att kunna uppfylla de krav som utskottet har uttryckt önskemål om. Utskottet har ansett att rättssäkerhetskravet därmed har blivit tillgodosett och har avstyrkt motionsyrkandet om bl.a. en speciell haverikommission för båthaverier, inträffade i lotsled, och har inte heller ansett det nödvändigt med en särskild representation för bl.a. experter, utsedda av lotsförbundet. Herr Sjöholm var inne på frågan om antalet domstolar som skall vara forum för sjöförklaringar. Där har utskottet velat uttrycka att antalet domstolar och placeringen av dem inte är definitivt fastställt och utskottet har förutsatt att Kungl. Maj:t kommer att följa utvecklingen på detta område och behovet av domstolar, så att utvecklingen skall kunna anpassas efter behovet. Det har uttalats, bl.a. av sjölagskommittén, att frågan om forum för sjörättsmålen inte kan få sin definitiva reglering förrän underrätternas framtida organisation blivit klarlagd. Det är för närvarande domstolskommittén som sysslar med det utredningsuppdraget, och detta kan naturligtvis komma att föranleda ändrade forumregler för sjörättsmålen och även en ändring av sjörättsdomstolarna.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat om jag uppmärksammat den alltmer tilltagande nedläggningen av industrier inom textilbranschen och om jag med anledning av detta ämnar vidta åtgärder för att begränsa importen på textilområdet. Jag vill svara följande. Inom handelsdepartementet följer vi noga utvecklingen inom textilbranschen och har sedan ett år fortlöpande överläggningar med företrädare för branschen. Därvid ägnas naturligtvis särskild uppmärksamhet åt importens inverkan på bl.a. sysselsättningen. I våra handelsförbindelser med andra länder beaktar vi också de marknadsstörningsproblem som uppkommer. Jag vill understryka att åtgärder för att begränsa importen inte ligger i linje med vår långsiktiga strävan att frigöra handeln.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga och uttrycker tillfredsställelse över att han och de övriga i handelsdepartementet följer utvecklingen inom textilbranschen. Jag är emellertid förvånad över vad som står i slutet av svaret: »Jag vill understryka att åtgärder för att begränsa importen inte ligger i linje med vår långsiktiga strävan att frigöra handeln.» Hur skall man då kunna klara upp den akuta och kritiska situation som nu har uppstått? Och vad är det för långsiktig planering som sker i tider då det ena företaget efter det andra lägges ned och arbetstillfällen försvinner och gör framtidsperspektiven mörka för människorna ute i bygderna? Givetvis är det många faktorer som här inverkar. Men jag tror att det mest avgörande i sammanhanget är vår ohämmade import av textilvaror från länder med helt andra produktionskostnader än våra. Regeringen har tillåtit en obegränsad import av textilvaror, heleller halvfabrikat, även från länder som direkt har dumpat ut varor. Jag skall här helt kort ange några sifferuppgifter. År 1964 uppgick värdet av den svenska textilproduktionen till cirka 1752 miljoner kronor. Samtidigt importerade vi emellertid för 1553 miljoner kronor, d.v.s. nära nog hälften av vår konsumtion. År 1965 ökade importen med ungefär 50 miljoner kronor till 1605 miljoner kronor. Säkerligen har produktionen här i landet också under den tiden minskat i motsvarande eller ännu högre grad. Någon statistik på den saken har jag emellertid inte tillgänglig just nu. Det är underligt att handelsministern kan påstå att textilimporten inte har betytt något för den mycket allvarliga textilkrisen här i landet. Jag tror mig våga påstå att Sverige är det enda land i Europa — eller i varje fall ett av de få länderna i Europa — som har underlåtit att skydda sin industri i konkurrensen med andra länder. Det skulle här vara intressant att lämna sifferuppgifter rörande andra länders import och export per capita jämfört med de svenska siffrorna, men tiden vid besvarandet av en enkel fråga tillåter inte detta. Här hjälper säkerligen inget tullskydd, utan här måste regeringen vara så intresserad av vår handelsekonomiska politik att ett skydd av något slag etableras som tryggar vår sysselsättning. Slutligen vill jag fråga handelsministern: Hur kan statsrådet påstå att nedläggningarna i exempelvis Kinnaström och Rydal, vilka platser hör till mitt län och där jag mycket väl känner till förhållandena, inte har något som helst samband med textilimporten? Den socialdemokratiska tidningen i mitt län har skrivit att handelsminister Gunnar Lange säger att detta inte på något sätt har samband med textilimporten. Jag vill fråga om denna uppgift är riktig eller om tidningen gjort ett missvisande påstående. Jag vore mycket tacksam om statsrådet ville klargöra denna detalj.

Det är den ena sidan av saken. Vi vill inte rida spärr mot en utveckling som ligger helt i linje med en sådan omvandling av det svenska näringslivet, att vi får största möjliga och snabbast möjliga ekonomiska tillväxt. Detta är ju något som vi alla har nytta av. Vidare har vi inte — och det har jag förklarat flerfaldiga gånger i denna kammare — endast att se till de svårigheter som en bransch kan komma att försättas i på grund av handelsfrigörelsen. Vi måste också beakta våra egna intressen av att vidga marknaderna för våra stora exportvaror. Och det går inte att begränsa importen på ett område utan att detta får effekt också på andra områdens avsättningsmöjligheter i utlandet. Jag skall emellertid inte fördjupa mig i detta. Jag vill avslutningsvis endast understryka att det än så länge inte förhåller sig på det sättet att importen av textilvaror är ohämmad. Den är tvärtom rätt noga reglerad i de bilaterala avtal som vi ingått. Och vi följer som sagt utvecklingen. Även jag förstår självfallet att det inte går att från en dag till en annan utsätta en näringsgren för ohämmad konkurrens. Däremot — och det har jag framhållit — måste vi räkna med att successivt även på detta område frigöra handeln vidare steg för steg mot bakgrund av det intresse vi har att samtidigt möta friare marknader för de varor där vi har stor konkurrenskraft.

Herr talman! Först och främst vill jag säga att medan gräset gror dör kon. Om utvecklingen går i samma riktning som hittills under sextiotalet hinner under den långsiktiga planering, som statsrådet talar om, huvudparten av den svenska textilindustrien läggas ned på grund av importen. Det är inte bara inom textilindustrien som detta allvarliga läge råder. Låt mig peka på Norrbottens järnverk och varvsindustrien i Uddevalla m.fl. Det blir utan tvivel en kedjereaktion. Jag är glad över att statsrådet, så som jag i varje fall tolkar hans anförande, inte hade gjort detta uttalande för ifrågavarande tidning utan att det föreligger en missuppfattning. Jag skulle kunna ge exempel på hur detta bolag under årens lopp har tvingats att gå från den ena produktionsgrenen till den andra därför att konkurrensen från utlandet gjorde att man inte kunde fortsätta. Låt mig nämna en produkt som utgjorde ungefär en tredjedel av hela produktionen. Man började 1959 och var tvingad att lägga ned tillverkningen 1962 på grund av konkurrensen utifrån. Ett visst garn som framställdes vid företaget kostade 1962 21:30. Nu importeras detta garn för 16:10 per kilo. Det är sålunda otänkbart att konkurrera. Här importeras sportskjortor från utlandet för 5:50 per styck. Garnet till dessa sportskjortor kostar 1:74. Därtill kommer kostnaderna för färgning av garnet, vävning av tyget, sömnad, handelsmarginal och distribution. Var och en begriper att det inte finns några som helst möjligheter att konkurrera. Fortsätter utvecklingen som hittills och det inte blir någonting annat än en långsiktig planering, som statsrådet talar om, får vi en ännu allvarligare textilkris, som kan utvecklas som en kedjereaktion till en allvarlig arbetslöshet här i landet.
Herr talman! Jag är inte medveten om att jag i detta sammanhang använde uttrycket långsiktig planering. Jag har sagt att »vår långsiktiga strävan» på handelns område är att i största möjliga utsträckning eliminera artificiella hinder, bl.a. tullar och importregleringar, för handeln med utlandet, och det ligger i vårt intresse. Men man får givetvis ingenting gratis här i livet. Vi får för de fördelar vi uppnår också vara beredda till vissa uppoffringar. Det var en något förhastad slutsats herr Persson i Heden drog av mitt återgivande av uppfattningen om de företag han åberopade. Jag har sagt till Västgöta-Demokraten, ehuru jag inte erinrar mig hur orden föll, att jag har kommit till den tron att företagsnedläggelserna inte huvudsakligen kan tillskrivas den ökning av importen som ägt rum, utan att orsakerna var att söka på annat håll. Bl. a. har jag fått uppfattningen att nedläggelserna i viss utsträckning beror på att företagen inte tillvaratagit alla möiligheter till rationaliseringar och vidare att företagen inte tillräckligt snabbt uppmärksammat de möjligheter till marknadsföring som förelegat. Om tidningen sedan formuilerat detta litet mer tillspetsat, tycker jag ändå att man i sak återgivit uttalandet riktigt. Menar vi allvar, herr Persson i Heden, med vår vilja att jämsides med bistånd i olika former till u-länderna, multilateralt och bilateralt, också bereda dem avsättningsmöjligheter på vår marknad, då får vi göra vissa uppoffringar. Vi står dess bättre inte utan medel att hjälpa de människor som blir friställda. Vi kan hjälpa dem genom omskolningsverksamhet och genom en aktivare arbetsmarknadspolitik. Vi kan också i vissa sammanhang intressera andra och mera expansiva företag att ta upp tillverkning på orter där företag i svårigheter fått läggas ned.

Anser statsrådet verkligen att vi hjälper u-länderna genom att importera varor till sådana underpriser som det blir när exportlandet har en timlön på cirka 20 öre? Dessa u-länders arbetare måste sträva en hel dag för att få vad en svensk arbetare tjänar på cirka en kvarts timme. Detta är enligt mitt sätt att se att leva på u-ländernas bekostnad. Jag vill påpeka att i Sverige lever vi i ett unikt förhållande. Läget är sådant att vi måste vidtaga åtgärder omedel bart för att rädda situationen. Låt mig nämna som ett exempel, herr talman, att Sverige när det gäller att importera eller utföra varor, per capita sett, ligger oerhört illa till i jämförelse med andra länder, såsom Västtyskland och England. Sverige har importerat textilvaror för 40 dollar per capita men utfört sådana för 9 dollar. För Västtyskland är siffrorna 20 respektive 18 och för England 25 respektive 14 dollar per capita. Dessa två länder har levat i svåra omständigheter under krigsförhållanden, men vi har levat i ett land med hundraårig fred. De har emellertid insett att det gäller att rädda situationen i allvarliga tider genom att se till att de inte importerar ohämmat. Det finns inga möjligheter att med långsiktig planering klara vårt akuta läge. Här gäller det att handla omgående. Det behövs krafttag och handling och inte bara ord, som Ööverskyler Jlägets allvar.
Herr talman! Västgöta-Demokraten har riktigt återgivit vad jag har uttalat. Jag sade mer än så, men jag är fullt nöjd med den sammanfattning som finns i tidningen. Låt detta vara sagt först, så att vi slipper diskutera den saken mer! Jag är medveten om att herr Persson i Heden inte delar min uppfattning, men det gör han inte i något stycke i detta sammanhang. Han anser att det skulle vara vår uppgift att skydda oss mot import från u-länderna därför att de har så mycket lägre löner. Det vore ett alldeles felaktigt sätt att använda handelspolitiska skyddsmedel. Tvärtom: den konkurrensfördel — troligen tillfällig — som vissa länder kan ha gentemot oss på grund av lägre arbetskostnader skall vi inte skydda oss mot. Det finns andra, marknadsstörande dumpingföreteelser som vi har anledning att ingripa mot, men inte tar jag det som ett kriterium på att det föreligger dumping när ett land betalar lägre löner än ett annat. Det kan inte vara en utgångspunkt för att återuppliva protektionismen i svensk handelspolitik.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat om jag vill lämna information om vad den hittills utförda projekteringen för utbyggnaden av Vindelälven kostat. Jag vill svara följande. De utredningsoch projekteringskostnader som vattenfallsverket hittills lagt ned för att tillvarata Vindelälvens vattenkrafttillgångar uppgår till 21 milj.kr.nor.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Det var kort, klart och värdefullt. Anledningen till min fråga är att en mängd olika siffror angivits beträffande de kostnader som de förberedande arbetena för Vindelälvens utbyggnad har medfört. Enligt min mening borde de verkliga kostnaderna offentliggöras, och detta har nu gjorts. Det kan sägas att 21 miljoner kronor är mycket pengar. Men även om Vindelälven aldrig blir utbyggd får beloppet inte betraktas som bortkastat. Dessa arbeten har betytt sysselsättning för många. Däremot skulle jag för min del anse att ytterligare pengar som användes för Vindelälvens utbyggnad inte skulle ge den utdelning som pengar bör ge — särskilt om man tar hänsyn till de värden som spolieras genom utbyggnaden. Det är min förhoppning att arbetena med Vindelälven härmed är avslutade, och jag önskar vattenfallsverket god framgång med kraftverksbyggen av an nan typ.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att ingå i polemik med herr Nilsson i Agnäs — jag tror att vi är ganska överens. Jag vill endast säga att vissa kostnader är oundvikliga — det tror jag att herr Nilsson i Agnäs ger mig rätt i — innan man kan ta ställning till huruvida ett projekt skall komma till utförande eller ej. Det gäller nämligen att få ett underlag för uppskattning av nyttan respektive skadan av intrånget. Jag är glad att höra att herr Nilsson i Agnäs gärna erkänner att 21 miljoner kronor är ett ganska litet belopp — det rör sig om några få procentenheter — i förhållande till vad de totala kostnaderna skulle ha blivit för en utbyggnad av Vindelälven.
Herr talman! Det var inte alls min mening att kritisera att detta arbete har utförts. Jag förstår mycket väl att det måste göras. Jag har endast reagerat emot att man ibland har sagt att det kostat 100 miljoner kronor, ibland 80 miljoner kronor och ibland 1 miljon kronor. Därför ville jag gärna ha reda på den korrekta siffran. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Fru Lewén-Eliasson har frågat mig hur långt planerna avancerat på utredningen om en förbättring av dagspressens ekonomiska villkor och av frågan om den samhälleliga informationen enligt beslut i riksdagen i fjol. Som fru Lewén-Eliasson har påpekat behandlade fjolårets riksdag båda dessa frågor. Samhällsinformationen är så till vida redan föremål för utredning, att statskontoret har i uppdrag att utreda den statliga publikationsverksamhetens finansiering. Arbetet med att färdigställa direktiv för utredningar om båda frågorna, som otvivelaktigt äger visst samband med varandra, har pågått under hösten 1966 men kan inte avslutas förrän statskontoret har redovisat sin pågående utredning. Först då blir det möjligt att bedöma vilka ytterligare undersökningar som blir nödvändiga. Enligt uppgift lär statskontoret komma att slutföra sin utredning under februari.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. I fråga om båda de spörsmål som jag har tagit upp framstår det som mycket angeläget att utredningsarbetet påbörjas utan vidare tidsutdräkt. I allmänna beredningsutskottets utlåtande förra våren förklarades att utredningen om den statliga publikationsverksamhetens finansiering skulle vara avslutad våren 1966. Jag har emellertid stor förståelse för att dessa mycket komplicerade frågor tar lång tid att ut reda. Likaså förstår jag att direktivskrivandet måste ägnas stor omsorg och att hela frågan sammanhänger med den utredning som statskontoret håller på med. Men arbetet med direktiven har pågått under hösten, och det tycks som om statskontorets utredning blir klar denna månad. Jag vill därför uttrycka förhoppningen att också den statliga utredningen snart kommer i gång. Jag skall här inte ingå på några detaljer i min argumentering i själva sakfrågan, men jag kan inte låta bli att med ett enda exempel belysa hela problemställningen. I fjol blev det känt att utöver de cirka 225000 familjer som har sökt och fått familjebostadsbidrag finns det här i landet också ett mycket stort antal, som är berättigat till sådant bidrag men inte har ansökt om det. Den saken kom fram genom en utredning som familjepolitiska kommittén gjorde. Man tror att det rör sig om mellan 25000 och 50 000 familjer. Man vet inte om de av okunnighet har underlåtit att ansöka om bidrag eller om de av något skäl inte önskat söka dem, men detta gör det verkligen inte mindre viktigt för myndigheten att slå ut denna information. Bostadsstyrelsen har nu begärt pengar för att få göra en rejäl tidningsannonsering, och jag är säker på att det är lätt att finna flera exempel som bevisar att en snar prövning av frågan hur och med vilka medel man skall täcka informationsbehovet verkligen är påkallad. Jag tillåter mig också uttrycka den förhoppningen att direktiven för den kommande utredningen ger utrymme för en prövning av samspelet mellan den information som staten och dess organ skall förmedla och den som kommunerna skall ge. Erfarenhetsmässigt vet vi att ett program i radio eller TV eller en tidningsartikel eller en slagkraftig annonsering omedelbart får sådan effekt att kommunerna måste vara beredda att ge de individuella råd som efterfrågas. Jag hoppas nu och tror, att man inte minst genom direktivskrivandet gör en medveten och metodisk satsning för att åstadkomma ett samspel, som ger största möjliga utbyte av de pengar vi är beredda att anslå för samhällsinformation.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat, om jag vill upplysa om när förslag beträffande psykologutbildningen kommer att presenteras. Förslag till reviderad utbildningsgång för psykologer lades fram av universitetskanslersämbetet sommaren 1965. Senare har Kung. Maj:t, med anledning av riksdagens beslut på grundval av prop. 1965:141 angående utbyggnaden av universitet och högskolor m.m., anbefallt ämbetet att efter utredning lägga fram förslag till bl.a. fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna. Grundutbildningen för psykologer har avsetts bli organiserad som en fast studiegång. Systemet med fasta studiegångar kan dock med hänsyn till det omfattande utredningsarbetet ej börja tillämpas före läsåret 1968/69. Den högre utbildningen för blivande psykologer bör utformas mot bakgrund av de ställningstaganden som det nyligen lämnade förslaget till reformerad forskarutbildning kan komma att föranleda.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet för svaret på min fråga. Redan 1955 års psykologutredning framlade förslag om utbildning av psykologer både vad beträffar teori och praktik. Resultatet av den utredningen blev så småningom att den teoretiska utbildningen reglerades från år 1958. Då hänvisades den praktiska utbildningen till parterna på detta arbetsområde, och det blev Sveriges psykologförbund som tog hand om den. Förbundet har sedan dess handhaft utbildningen. År 1959 ordnades praktikutbildning för 29 studerande, förra året för 300 studerande. År 1965 kom universitetskanslersämbetets förslag, som även innefattade den praktiska utbildningen. Förslaget ansågs av flertalet remissinstanser vara mycket bra både vad beträffar målinriktning, en fast studiegång och en avvägd samordning mellan teori och praktik. Men nu fördröjs ett förslag beträffande hela utbildningen — alltså även inneslutande den praktiska utbildningen — med hänvisning till ett förslag om fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna och dessutom med hänvisning till forskarutredningens förslag. Detta finner jag mycket beklagligt, ty dels finns det redan ett förslag beträffande grundutbildningen, dels är inte psykologutbildningen enligt min mening en forskarutbildning utan mera en akademisk yrkesutbildning, jämförlig med utbildningen av läkare, tandläkare och socionomer. För närvarande råder relativt stor brist på psykologer med licentiatutbildning, och dess värre fortsätter de som har grundutbildningen inte att studera därför att de väntar på den definitiva utformningen av utbildningen. Därtill kommer att Sveriges psykologförbund inte har möjlighet att längre driva denna tillämpningsutbildning — den bedrivs ju med frivilliga krafter, och det finns inga arvoden för handledarna. Herr talman! Det finns väl inte anledning att ställa någon följdfråga. Jag förstår att utöver detta kan inte mycket mer sägas av statsrådet Edenman. Jag kan bara beklaga att — såsom jag ser det — denna ganska enkla praktiska reform skall behöva dröja.

Herr talman! Herr Westberg har frågat om jag anser att undervisningen i brandskydd är tillfredsställande anordnad vid våra lärarutbildningsanstalter. Undervisning i brandskydd ges vid vissa lärarutbildningsanstalter, främst folkskoleseminarier, förskoleseminarier och utbildningsanstalter för övningslärare. Den består i allmänhet av en orientering om brandrisker och hur dessa skall minskas. Undervisningen i brandskydd vid lärarutbildningsanstalterna kan av naturliga skäl endast avse brandskydd i allmänhet. Fråga om brandskydd i det enskilda skolhuset måste anpassas till de lokala förhållandena vid varje skola. Det bör därför understrykas, att information och praktiska övningar i brandskydd vid skolorna är en del av de säkerhetsåtgärder som skall vidtas där liksom på andra arbetsplatser. Jag vet, att skolöverstyrelsen med hänsyn till vad som hänt i fjol och i år tillsammans med övriga berörda myndigheter överväger hur brandskyddet i skolorna skall effektiviseras. Jag räknar med att tillfredsställande praktiska resultat skall kunna åstadkommas i denna viktiga fråga.

' Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för att han ingått i svaromål. Tyvärr har ecklesiastikminis tern inte velat svara på min fråga huruvida han anser att undervisningen i brandskydd är tillfredsställande ordnad vid våra lärarutbildningsanstalter, utan han har nöjt sig med att redovisa det faktiska förhållandet. Därjämte pekar ecklesiastikministern på att undervisningen i brandskydd i stor utsträckning måste ske i de enskilda skolhusen och anpassas till de lokala förhållandena i varje skola. Han understryker att information och praktiska övningar i brandskydd vid skolorna tillhör de säkerhetsåtgärder som måste vidtas där liksom på andra platser. Jag är fullt ense med honom i det senare fallet, men jag anser att det ena goda inte behöver utesluta det andra. Det skall satsas hårt i det sistnämnda avseendet, och jag har med stor tillfredsställelse noterat att man ute i kommunerna tagit lovvärda initiativ härvidlag. Det är bara synd att det inte skett långt tidigare. Men jag är övertygad om att det är angeläget att också utbildningen i brandskydd vid lärarutbildningsanstalterna utbyggs och effektiviseras.

I det läget är det enligt min mening utomordentligt angeläget att lärarkandidaterna får gedigen utbildning i brandskydd och att därvid åtgärder i samband med upptäckt av brand och förfarandet vid klassoch skolutrymning bereds tillräckligt utrymme på schemat. Det är också angeläget att redan utbildade lärare får motsvarande utbildning. Självfallet bör även tekniska hjälpmedel och övriga åtgärder i syfte att undvika personskador vid skolbränder ägnas all möjlig uppmärksamhet.

Men jag efterlyser ännu en gång en utökning av undervisningen i det ämne jag här har berört.

Herr talman! Fru Lindberg har frågat om jag vill medverka till sådan ändring av lagen om allmän försäkring att adoptivmoder får rätt till ersättning i form av moderskapspenning och tillläggssjukpenning. Eftersom motioner i denna fråga kommer att behandlas vid årets riksdag, anser jag mig böra avvakta riksdagens prövning av frågan.

Herr talman! Det hör ju till god ton att tacka när man får svar på en fråga. Jag kan inte påstå att jag är särskilt tillfredsställd med svaret, och det hade nog inte socialministern heller väntat sig, men jag tackar i alla fall. Jag vill något redogöra för anledningen till min fråga. Jag tillhör förvaltningsutskottet i Örebro län, och där hade vi att ta ställning till en fråga som jag tycker är ganska aktuell i detta sammanhang. En kvinna hade kommit överens med biologiska föräldrar att hon skulle adoptera ett spädbarn. En adoption äger ju inte rum på en gång, utan man får avvakta, men man hade kommit överens om att adoption skulle ske så småningom. Barnet var mycket spätt, eftersom det togs direkt från BB. Denna kvinna ansökte om ledighet från sin ordinarie tjänst hos landstinget och frågade om hon skulle kunna få den del av lönen som landstinget normalt betalar ut till en biologisk moder i en sådan situation. För mig stod det då klart att man kanske också behövde se över bestämmelserna om moderskapspenning och tilläggssjukpenning när det gäller adoptivförhållanden. Det vore naturligt att tänka sig att en adoptivmoder skulle kunna få en del av tilläggssjukpenningen, då vi fordrar av henne att hon skall vara hemma en tid för att vårda det späda barnet. Jag hoppas emellertid att riksdagens behandling av denna fråga skall vara sådan att socialministern så småningom får anledning att syssla med en lagändring. Med denna förhoppning tackar jag för svaret.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat om jag vill upplysa när förslag om änklingspension kan föreläggas riksdagen. Frågan om änklingspension utreds av pensionsförsäkringskommittén. Vad kommittén kan komma att föreslå i denna fråga kan jag inte yttra mig om, eftersom utredningsarbetet fortfarande pågår.

Herr talman! På samma gång som jag framför ett tack till socialministern för svaret ber jag att få kommentera det litet grand. Från en person fick jag ett brev, vari han undrade när frågan om änklingspension skulle utredas. Han skisserade fall som inte kommer från fantasiens värld utan från verkligheten. Det finns familjer där mannen har en liten rörelse medan hustrun är yrkesutbildad och har en god plats och på detta sätt ekonomiskt bidrar med det mesta till familjens — försörjning. <Brevskrivaren nämnde att han hade läst igenom den nya broschyren om alla de sociala skydd som vi nu för tiden har, men stannat inför meningen: Änklingspension utgår inte. Jag visste att frågan låg under utredning men däremot icke hur långt denna utredning hade nått, och det var anledningen till att jag ställde min fråga. Vi har i många år talat om hemmafruar och yrkesarbetande män, men vi skall ha klart för oss att vi i framtiden kommer att få tala åtskilligt om hemmamän och väl utbildade, yrkesarbetande fruar. Den generation som följer efter oss kommer att se saken på ett helt annat sätt. Det kommer inte att anses givet att mannen skall vara yrkesarbetare och hustrun hemmafru, utan det blir i många fall tvärtom. Jag förstår till fullo dem som räknar på det sättet. Det finns ju män med ett praktiskt handlag som mycket väl kan klara en hel del sysslor i hemmet, och det finns mycket högt utbildade, väl kvalificerade kvinnor som kan sköta ett annat arbete och göra karriär. Det förefaller mig mycket riktigt att de får fortsätta på detta vis. Då kommer emellertid denna fråga in i bilden. Om hustrun i en sådan familj avlider, står mannen utan något som helst skydd. Är detta riktigt i vårt välfärdssamhälle? Personligen besvarar jag frågan med nej. Detta är ett problem som pockar på sin lösning ganska snart. Jag hade hoppats att socialministern skulle ha tillfälle att förklara att utredningen närmar sig sitt slut och inom kort lägger fram ett förslag. Så är tydligen inte fallet. Därför skall jag till sist, samtidigt som jag än en gång tackar för svaret, uttala den förhoppningen att denna fråga verkligen kan lösas inom den närmaste tiden. I dag råder uppenbara orättvisor, och deras antal kommer att öka för varje dag som går.

Herr talman! Personligen, herr statsråd, kan jag känna mig mycket lugn, ty mig berör problemet inte. De människor som drabbas frågar sig däremot gång på gång hur länge det skall dröja innan denna utredning lägger fram ett förslag. Det är detta jag önskar skulle kunna ske så fort som möjligt. I övrigt är nog statsrådet och jag ense i själva principfrågan.

Herr talman! Herr Karlsson i Huddinge har frågat mig, om jag överväger något initiativ i syfte att säkerställa en skyndsammare handläggning av Ööverklagningsärenden rörande kommunala val för att undvika en inte fulltalig fullmäktigförsamling under flera sammanträden. Kommunala vallagens 56 § innehåller föreskrifter som är avsedda att garantera en snabb handläggning av besvär över kommunalval. Besvärstiden är sålunda bara tio dagar. Tiden för avgivande av förklaring över besvären skall vara kort. Efter förklaringstidens slut skall länsstyrelsen ofördröjligen sända in handlingarna till inrikesdepartementet. Därefter skall målet skyndsamt föredras och avgöras i regeringsrätten. Dessa bestämmelser har följts i de sammanlagt tolv besvärsmål som kom in efter 1966 års kommunalval. Alla målen föredrogs i regeringsrätten under tiden den 24 november—den 6 december 1966. Emellertid förordnade regeringsrätten i två av målen om remiss för ytterligare utredning. Därför kunde dessa två mål inte slutligt avgöras före den 1 januari 1967. De är emellertid numera efter remissbehandlingen ånyo föredragna i regeringsrätten. Jag vill vidare erinra om att det — om ett fullmäktigval överklagas — är fast praxis att den som utsetts vid valet utövar sitt fullmäktiguppdrag i avvaktan på regeringsrättens prövning av besvären. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört finner jag det inte erforderligt med något initiativ från min sida i det syfte som frågeställaren har angett.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Jag kan dock rimligtvis inte vara tillfredsställd med svarets innehåll. På en av de platser där besvärsmålet ännu i mitten av februari inte avgjorts är situationen den att två i höstas valda ledamöter av fullmäktige avsade sig sina uppdrag redan innan de tillträtt dem. Deras avskedsansökningar beviljades vid ett extra sammanträde den 28 december. Om jag är rätt underrättad berodde avsägelserna på avflyttning, och det är naturligt att ledamöter som alltså fått sina avsägelser beviljade känner sig befriade från uppdragen. Jag vet för övrigt inte om vederbörande ens blivit kallade till några sammanträden eftersom avsägelserna hade beviljats. Jag kan inte förstå varför man i fall som dessa inte kan föranstalta om ny sammanräkning, även om besvärsmålet inte är avgjort. Om valet upphäves blir alla förlustiga sina mandat. Nu uppstår den situationen att relationen mellan partierna förryckes och blir en annan än enligt valutslaget, vilket kan påverka besluten under den tid då den kommunala församlingen inte är fulltalig. Detta måste enligt min mening anses högst otillfredsställande. En annan sak, som jag inte skall gå närmare in på, är det otillfredsställande i att 'en kommunal församling måste fatta beslut utan att veta om den i fortsättningen får sitta kvar. Jag kan inte se, att en sådan här utdragen . besvärsprocess verkligen är ofrånkomlig.

Herr talman! Vad jag önskat redovisa i mitt svar är att de bestämmelser som finns på området förutsätter en så snabb behandling av besvärsmålen som över huvud taget är möjlig. Men naturligtvis blir det hela beroende av vilka utredningar man kan tvingas företaga; det kan ju t.o.m. vara nödvändigt med en polisutredning. Det viktigaste måste dock vara att man får fram alla fakta så att besvären kan avgöras på en riktig grund. Med mitt svar har jag alltså velat framhålla att bestämmelsernas nuvarande utformning täcker alla anspråk på att handläggningen skall ske snabbt.

Herr talman! Jag har inte gått in på frågan huruvida man kan förkorta överklagningsprocessen; den saken vågar jag inte uttala mig om. Vad jag har undrat över är varför det inte kan företas en ny sammanräkning, även om besvärsmålet inte är avgjort. Finns det verkligen lagliga hinder för det?

Herr talman! Fru Johansson har frågat, om regeln att sjukpenning betalas ut högst en gång i veckan gäller även efter de ändringar i sjukpenningbestämmelserna som trätt i kraft i år och om jag i så fall vill medverka till att allmänheten informeras härom. talar försäkringskassorna i regel ut sjukpenning högst en gång i veckan vid sjukdom, som varar mer än en vecka, eller vid barnsbörd. På de blanketter för försäkran för erhållande av sjukpenning, som de sjäka skall fylla i, skall var och en ange om han vill hämta sjukpenningen på kassans expedition eller få den sänd med posten. För det fall att den sjuke vill ha sjukpenningen sänd till sig, får han markera på blanketten om han vill ha den varje vecka, varannan vecka, varje månad eller efter sjuktidens slut. Stockholms allmänna försäkringskassa har dock bara alternativen var sjunde dag och efter sjuktidens slut. Utbetalning på försäkringskassornas expeditioner sker i regel inte oftare än en gång i veckan. Om det föreligger särskilda skäl, dan den försäkrade få sjukpenningen utbetalad inom kortare tid än en vecka. Detta gäller alltid om sjuktiden är slut. De lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 1967 har inte medfört någon ändring av praxis för utbetalning av sjukpenning. Det förfarande som tillämpas medför att de försäkrade får god information om vad som gäller om tiden för utbetalning av sjukpenning i samband med att de gör anspråk på sjukpenning, Det kan dock övervägas att i en ny upplaga av broschyren »Den allmänna sjukförsäkringen» ta in en upplysning om utbetalningsreglerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det snabba” svaret på min interpellation. De nya sjäkpenaingletkomdktr som trädde i kraft den 1 januari 1967 kommer utan tvivel att i hög grad öka försäkringskassornas arbetsbörda och därmed föranleda högre administrativa kostnader. Och då det ligger i allmänhetens intresse att i så stor utsträck "ning som möjligt nedbringa dessa kostnader och att samtidigt erhålla en god service, är det av stor vikt att goda relationer råder mellan berörda parter. Det sätt varpå en aftontidning agerat i denna fråga bidrar emellertid inte till: ätt stärka dessa relationer. Den allmänna sjukförsäkringen är en form av trygghetsgaranti, vars betydelse i vissa nödlägen inte kan överskattas. Därför bör vi alla slå vakt om denna reform. Min interpellation avser heller inte att framföra någon kritik, utan jag har om möjligt velat medverka till större klarhet beträffande försäkringstagarnas förmåner och åligganden. Jag anser det vara en stor brist att den : upplysningsbroschyr som riksförsäkringsverket utsänt till allmänheten be :träffande de nya bestämmelserna för den allmänna :sjukförsäkringen, vilka trädde i kraft den 1 januari i år, inte berör frågan om hur sjukhjälpen ut "betalas. I en tidigare broschyr, från 1965, finns det informationer härvid Jag: Den oklarhet som på detta sätt uppstått bör undanröjas, och jag är :tacksam för det positiva svar som so "cialministern nu lämnat. Socialministern framhåller ju det lämpliga i att "upplysningar rörande utbetalningsreglerna tas in i en ny upplaga av broschyren, och jag tolkar: detta som ett «löfte om socialministerns medverkan. "Av de olika utbetalningsalternativ som tillämpas torde Stockholms 'allmänna försäkringskassa ha funnit det bästa, nämligen utbetalning var sjunde dag och efter, sjuktidens slut. Sjuda . garsregeln innebär ju en regelbundenhet från vilken undantag kan göras då särskilda skäl föreligger, och den torde också vara. den ur såväl allmänhetens "som = försäkringskassornas - synpunkt mest ändamålsenliga.
Herr talman! Eftersom TV och radio är samhällets medel för distribution av nyheter, kultur, underhållning m.m. borde tittare och lyssnare vara garanterade att programinslag som sårar anständighet och god ton icke förekommer. Denna rättmätiga förväntan har i regel väl beaktats, men under de se naste månaderna har ett par grova övertramp gjorts. I det senaste fallet tycks fadäsen dess värre vara helt avsiktlig av både programmakare och aktörer, eftersom programmet i fråga bandats. Ytterligare anmärkningsvärt är att en aktör som nyss fått radionämndens kritik för olämpligt uppträdande i TV genast får nytt tillfälle att okontrollerat påtruga andra sin onormala uppfattning om stil och anständighet. Det är ett upprörande missbruk av förtroende som skett och sker, när samhällets massmedia används till försåtlig propaganda för kulturella avarter -—— nu senast genom att lansera vad som allmänt betraktas som snuskvokabulär i förpackning av passabelt språkbruk.

Herr talman! I vägtrafikförordningens 56 § föreskrivs bl.a. att buss eller lastbil, vars totalvikt överstiger 3,5 ton, inte får framföras med högre hastighet än 70 km i timmen. För motorväg är den övre gränsen 90 km i timmen. För vissa av de berörda bilarna finns i förordningen särskilda stadganden rörande skyldigheten att ha fordonet utrustat med s.k. färdskrivare. Såväl i yrkesmässig trafik som i s.k. firmatrafik förekommer = lastbilstyper med lägre totalvikt. För vissa transporter nyttjas också fordon av personbilstyp. De har inte sällan motorprestanda som ger dem mycket höga farter. Vid olika tillfällen har uppmärksamheten riktats mot att förarna av bilar i yrkesmässig trafik — och situationen torde vara densamma inom vissa delar av firmatrafiken — arbetar under villkor som gör att de pressas att ta inte önskvärda risker vid omkörningar och liknande. Det är emellertid inte endast förarnas och eventuella passagerares säkerhet det här gäller utan alla trafikanters. Med hänvisning till det sagda hemställer jag om kammarens medgivande att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få framställa följande fråga: Är statsrådet beredd att pröva möjligheterna att genom ändrade regler för vikt och/eller hastighet eller på annat sätt begränsa de trafikrisker som snabba transportfordon av här antytt slag utgör på våra vägar?

Herr talman! Herr Westberg har frågat, om jag är beredd att medverka till att frågan om att införa ett försäkringsskydd gällande stormskador på skog prövas i särskild utredning. Som svar vill jag meddela att det redan nu finns möjlighet att försäkra sig mot stormskador på skog i försäkringsbolagen. Stormskadeförsäkringen gäller för tekniska skador på virket samt fördyrande avverkningskostnader på grund av stormfällning. Genom den vanligen förekommande skogsförsäkringen = ersätts vidare kostnader för återväxtåtgärder efter stormfällning. Med hänsyn till att det sålunda redan nu finns möjligheter till försäkringsskydd anser jag det för närvarande ej finnas anledning att särskilt utreda den av herr Westberg åsyftade frågan.

Herr talman! Jag ber först att få tacka jordbruksministern för det snabba svar som här har lämnats. Av svaret framgår att det redan nu finns möjligheter att försäkra sig mot stormskador på skog i försäkringsbolag.

Enligt de uppgifter jag fått innefattas inte skog som fälles till följd av snöns tyngd. Sådana skador innefattas i princip inte i skadeståndsförsäkringen. Det bör dock nämnas att knäckning av stammen inte sker förrän den snötyngda kronan kommer i svajning till följd av stor vindstyrka, vilket gör att gränsdragningen mellan orsakerna till skadan kan bli svårbedömd. Försäkringsbolagen har satt en vindstyrka på 14 meter per sekund som den lägsta för att ersättning skall utgå, och den vindstyrkan skall vara klart dokumenterad. Det torde dock ställa sig svårt att vid exceptionella förhållanden dokumentera vindstyrkan i varje särskilt fall. Härtill kommer att försäkringsskyddet inte är på något sätt obligatoriskt — och jordbruksministern har ju också sagt att man kan försäkra sig, d. v. s. att det är frivilligt. Enligt de uppgifter jag fått har möjligheten till försäkran utnyttjats i liten utsträckning, och därför kan det sägas att försäkringsskyddet nu inte är ordnat på ett helt tillfredsställande sätt. Detta är nu en sak — och jag skall villigt erkänna att det var detta min fråga i första hand gällde. Men tillåt mig ändå att beröra också en annan sida av det aktuella problemet. De skador som uppkommit på skogen i södra Norrland, där norra Hälsingland hör till de mest utsatta områdena, kan enligt approximativa beräkningar upp skattas till tiotals miljoner kronor. Det innebär ett betydande inkomstbortfall för berörda parter, även för den i skogsbruket sysselsatta arbetskraften. Vidare kan allvarliga följdverkningar uppstå om den skadade skogen inte tillvaratas utan får bli liggande, eftersom risk finns att kvarliggande träd kan bli härdar för insektsangrepp på den kvarstående skogen. Skadorna har drabbat synnerligen ojämnt och på olika sätt. På vissa skogsbestånd är topparna mejade som med lie och på andra områden är stammarna knäckta på mitten och längre ned. Skadorna kan därjämte vara mycket spridda inom ett skogsbestånd. Allt detta gör att det blir svårt att bedöma vilka åtgärder som i det enskilda fallet bör sättas in, och det blir kostsamt att genomföra dessa åtgärder under förhandenvarande förhållanden. Enligt min mening är det angeläget att skogsvårdsstyrelsen bereds tillfälle att härvidlag hjälpa till i all den utsträckning som erfordras och att arbetsmarknadsstyrelsen får möjlighet att vidtaga åtgärder för att i möjligaste mån reducera skadeverkningarna. Genom att t.ex. öka omfattningen av de som beredskapsarbeten vanligtvis utförda skogsröjningarna och plantsättningarna bör det vara möjligt att begränsa skadeverkningarna. Det blir därigenom också möjligt att klara de sysselsättningsproblem som eljest kan uppkomma. Jag tror inte jag behöver ställa någon fråga till jordbruksministern, huruvida han är villig att medverka till att skogsvårdsstyrelsen och <arbetsmarknadsstyrelsen kopplas in. Jag är övertygad om att jordbruksministern vill medverka till att så sker, och jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Jag har det bestämda intrycket att herr Westberg inte kände till de faktiska förhållandena när han ställde denna fråga — då borde han rimligtvis inte ha formulerat den på det sätt som han har gjort när han frågade om stormskador. Men jag har alltså givit svar på den fråga som herr Westberg ställt. Jag medger gärna att vi inte har en obligatorisk anordning för vare sig stormskador eller skador som kan uppkomma genom nedtyngning av snö eller på annat sätt. Men är det verkligen herr Westbergs avsikt att staten skulle träda in och ordna ett försäkringsskydd på ett område där det redan finns betydande möjligheter för de enskilda att gardera sig? Och när det gäller det aktuella fallet har jag fått den uppfattningen att skogsförsäkringskommittén, bakom vilken står en sammanslutning av de bolag som tecknar skogsförsäkring, för närvarande studerar förhållandena uppe i de drabbade områdena och just undersöker om skadan är av sådan art att den passar in under försäkringen. Sedan skall jag kanske nämna, eftersom herr Westberg går vidare och ställer en ny fråga, att skogsstyrelsen redan givit skogsvårdsstyrelsen i de berörda länen i uppdrag att göra en undersökning av skadorna. Självfallet har detta skett därför att skogsstyrelsen vill undersöka möjligheterna att så långt som möjligt medverka, när det gäller att ge ett handtag åt dem som är drabbade.

Herr talman! Jag vill tacka för det kompletterande beskedet att skogsvårdsstyrelsen har inkopplats som jordbruksministern nu lämnat. Jag tror det är värdefullt att så sker. När det gäller försäkringsskyddet har jag inte utgått från att det utan vidare skulle förutsättas att staten härvidlag skall träda in och lösa frågan. Vad jag har ifrågasatt är huruvida man inte skulle kunna föranstalta om en utredning, som skulle klarlägga på vilket sätt man bäst kunde lösa den problematik som här onekligen föreligger.

Herr talman!

av Genéveoch Haagkonventionerna som ett led i grundutbildningen. Som lärobok används soldatinstruktionerna för armén, marinen och flygvapnet, vilka innehåller redogörelser för konventionerna. Även under den egentliga officersutbildningen behandlas konventionerna. Detta sker ibland i form av elevföredrag under lärares överinseende eller vid krigsspel. Under militärhögskolans allmänna kurser, som alla officerare på aktiv stat genomgår, fortsätts denna utbildning. | Som underlag för utbildningen har, förutom soldatinstruktionerna, bl.a. använts en av Röda korset med bidrag av statsmedel utarbetad broschyr med ett sammandrag av de viktigaste bestämmelserna i 1949 års Genévekonventioner. Personal, som skall delta i FN-tjänst, får ytterligare undervisning rörande Genéveoch Haagkonventionerna. | Inom = justitiedepartementet utreds f.n. frågan om en intensifierad upplysning om folkrättens regler för krig. Utredningen syftar främst till att utarbeta en handbok med dessa regler, avsedd för all personal vid krigsmakten. Den beräknas vara färdig i år.

Herr talman! Jag får tacka försvarsministern för svaret, som ju var i någon mån trösterikt. Annars var min interpellation föranledd av den ständiga misstanken att en mängd höga och välmenande deklarationer i vår tid sättes på papper bara för att sedan vederbörligen glömmas i praktiken. Se bara på exemplet Viet nam! Men statsrådets svar har kanske bidragit till att i någon mån ta oss ur denna pessimistiska inställning. Sedan återstår förstås frågan hur ak tuella ifrågavarande bestämmelser är i :skolundervisningen och i det allmänna :;medvetandet, men det blir ju en annan :och senare fråga.

Herr talman! Till konstitutionsutskottets förevarande utlåtande nr 13 har jag tillsammans med några andra av utskottets ledamöter fogat en blank reservation. Detta innebär inte att jag här kommer att ställa något yrkande, men jag har velat göra några korta Mina invändningar gäller på intet sätt det statsråd som i realiteten redan tycks vara utnämnd och varom man betraktar riksdagens bifall bara som en formalitet, en namnstämpel. Herr Wickmans kvalifikationer är höjda över varje tvivel.

I realiteten har emellertid regeringen — och där faller ansvaret framför allt på regeringschefen — ställt riksdagen i ett tvångsläge. Man har hastigt besatt ett par lediga platser i regeringen och måste nu av formella skäl gå till riksdagen och begära tillstånd för detta adertonde statsråd. Det gör att jag ställer mig tveksam till den visdom med vilken detta land styres på regeringsplanet. Om man ser på vår högre administration, våra centrala ämbetsverk, kan jag efter mer än ett års erfarenhet som riksdagens revisor vittna om att man där strävar efter rationaliseringar och största möjliga sparsamhet beträffande antalet nya tjänstemän. Men regeringen föregår i det avseendet med ett mycket dåligt föredöme. Kanslihusets personal bara växer och växer. Ständigt ser man vid statsrådsbänkarna unga, nya och friska ansikten, som tycks tillhöra personer i Kungl. Maj:ts kansli. Inom konstitutionsutskottet har vi påbörjat en och för vissa av dem förefaller det redan nu som om siffrorna kommer att " bli ganska skrämmande. Regeringen har sålunda på intet sätt föregått den övriga förvaltningen med goda exempel beträffande rationalisering och hushållning med arbetskraft. Finansminstern har utfärdat direktiv — som jag i och för sig tycker är ganska befogade — till statsförvaltningen att i möjligaste mån inskränka på antalet nya tjänster, men själv bryr man sig inte ett dugg om att förfara på samma sätt. Det är mot detta som jag har velat reagera med vår blanka reservation. Hur står det för övrigt till med rationaliseringen inom regeringen själv? Vi får nu om någon dag formellt 18 statsråd. Har inom regeringen gjorts någon översyn över fördelningen av departementschefer och statsråd utan departement? Nej, det har inte skett. Vi har åtminstone ett par exempel på departement som förefaller ha så litet att göra att man kan ifrågasätta om de över huvud taget borde existera i fortsättningen. Jag tänker t.ex. på civildepartementet. Man frågar sig verkligen vilka funktioner som civilministern har. Det talas om att det är personalvårdande uppgifter, men är det verkligen nödvändigt med en departementschef för att vårda sig om personalen? Enligt den nya uppläggning som vi har fått oss bekant börjar ju handelsministern bli skäligen arbetslös. Det ämnesområde som han nu förfogar över blir mindre och mindre. Här hade varit platsen för en verklig strukturrationalisering, för att använda ett i denna tid mycket omtyckt uttryck. Här hade man kunnat göra besparingar och inskränkningar. Nu vet jag, herr talman, att talet om besparingar i förvaltningen är ett historiskt uttryck och avser någonting som den svenska riksdagen vårdade sig om i de gamla dåliga tiderna. Jag tycker emellertid att vi här har vissa förplik telser, ett arv att förvalta från den gamla bondedemokratien, som ständigt nagelfor utgifter av denna typ. Herr talman! Det är endast dessa mycket korta reflexioner som jag har velat göra till ifrågavarande utskottsutlåtande. Jag har intet yrkande.

Herr talman! När konstitutionsutskottet 1965 behandlade proposition nr 85 med förslag om utökning av antalet statsråd, infördes i utskottsutlåtandet en historik som kan vara av ett visst intresse i dag. Av denna historik framgår att på 100 år, mellan 1840 och 1940, ökade antalet statsråd med tre, från 10 till 13. Ökningen på 100 år kan jämföras med samma ökning, d. v. s. med tre statsråd, under de 10 senaste åren. Detta accentueras ytterligare av hur statsrådskretsen utökats under den senaste fyraårsperioden. I april 1964 fick vi det sextonde statsrådet. I augusti 1965 fick vi det sjuttonde, och nu föreligger förslag om det adertonde statsrådet. Säkerligen finns det godtagbara skäl för att 10 statsråd, det antal man hade på 1800-talet, inte räcker till i dag med de förändrade och ökade kraven på samhällsfunktionerna. Däremot är de senaste årens ökning ägnad att förvåna i någon mån. Man har anledning att efterlysa en långsiktig prövning av den departementala organisationen. Det företogs 1965 en genomgripande omorganisation av departementsorganisation, och som tidigare nämnts utökades antalet statsråd då till 17. Såvitt jag minns framkom vid riksdagsbehandlingen intet som antydde att statsrådskretsen bara två år senare måste utökas igen. Eller var statsministern redan då medveten om att en utökning måste aktualiseras inom en tvåårsperiod? Statsministerns meddelande i december 1966 om att statssekreterare Wickman så småningom skulle utnämnas till statsråd samt utnämningen av två helt andra personer till statsråd ba ra en kort tid därefter gör ett något förbryllande intryck. Man har anledning att fråga sig hur det är med den långsiktiga planeringen. Och är den nu företagna omorganisationen och ärendefördelningen baserad på verkligt grundliga överväganden? Det finns också skäl att ställa en fråga om exempelvis handelsdepartementets och civildepartementets öde med tanke på ärendenas antal och omfattning. Herr talman! Förmodligen får jag inte svar på dessa frågor. Regeringen anser tydligen att hela frågan är en fråga för regeringen. Emellertid beslutar ju ändå Kungl. Maj:t och riksdagen gemensamt, och därför vill jag ställa en fråga: Hur ser regeringen principiellt på statsrådskretsens storlek och dess organisation på längre sikt? Efter 1968, herr talman, blir ju detta ett spörsmål för andra personer. Men vad har regeringen för avsikter dessförinnan?

Bevillningsutskottets betänkande nr 2 och andra lagutskottets utlåtande nr 2 föredrages i ett sammanhang och yrkanden beträffande båda dessa utlåtanden framställes under den gemensamma överläggningen.

Herr talman! De tre oppositionspartierna har i bevillningsutskottet accepterat regeringens förslag till skatteändringar, men däremot har de i det sammansatta utskottet sagt ett bestämt nej till förslaget om en investeringsavgift på 25 procent. Det förhållandet att oppositionen godtar skattehöjningar i form av till exempel ökad bilskatt och tobaksskatt och även den höjda folkpensionsavgiften i andra lagutskottet innebär emellertid inte på något sätt — som man försökt göra gällande från regeringshåll — att oppositionen skulle godkänna regeringens politik eller ekonomiska program. Det betyder endast att oppositionen nu måste vara med om att på kort sikt ställa till rätta vad som blivit skevt genom en felaktig regeringspolitik. I övrigt har man från oppositionshåll — jag talar i detta sammanhang av naturliga skäl om folkpartiet — lagt fram alternativa förslag till utgifter och inkomster samt dragit upp riktlinjerna till en ny politik. Förra året fick riksdagen från vår sida ett program som gick ut på att bromsa prisstegringarna och lägga grunden till en sund ekonomi. Det programmet har sannerligen inte förlorat i aktualitet utan blir mer motiverat för var dag som går. Vi upprepar också i år kravet på en genomgripande skattereform, som tar bort diskrimineringen av de svenska varorna i konkurrens med de utländska och sänker marginalskatterna. Vi har framfört och kommer under vårriksdagen att framföra ytterligare förslag i syfte att göra produktionen mer effektiv och trygga sysselsättningen. Helt naturligt tycker man på regeringshåll inte om att bli påmind om de misstag som bland annat var anledning till valnederlaget för fem månader sedan. Man har uttryckt förvåning över att — som man säger — folkpartiet velat ställa regeringen till ansvar för de strukturförändringar som är nödvändiga i vår produktion. Det är emellertid endast ett debattekniskt grepp för att komma ur en besvärlig situation. Vi är i folkpartiet fullt på det klara med att de snabba tekniska framstegen och en nödvändig anpassning till större marknader kommer att ställa stora krav på vår kapitalmarknad och på vår förmåga till nytänkande i fråga om produktionen. Vi får tillfälle att i kommande debatter i kammaren återkomma till denna fråga och till de andra mera långsiktiga frågor som jag här har berört. Vad vi bestämt kritiserat regeringen för är att den i en situation, då vi sannerligen skulle behöva ett gott utgångsläge, har fört en politik som resulterat i ett kraftigt bakslag i bytesbalansen, i en försämrad konkurrenskraft gentemot utlandet och i en prisstegring som är större än i praktiskt taget alla jämförbara länder. Regeringen kan sannerligen inte heller avsvära sig ansvaret för den arbetslöshet, som uppstått på grund av en ryckig planering och på grund av en alltför passiv inställning till inflationen. Arbetsmarknadsverkets chef har i ett uttalande nyligen påpekat, att hälften av alla byggen förra året sattes i gång under det sista kvartalet. Han fortsätter: »Aldrig förr har det varit så skevt. Om igångsättningen klaffat bättre, hade vi inte haft 20000 arbetslösa byggnadsarbetare denna vinter. Den snedvridna byggnadsverksamheten har också haft effekt på en rad närliggande industrier.» Herr talman! Att regeringen över huvud taget sett sig nödsakad att lägga fram förslaget om en investeringsavgift på 25 procent på vissa byggen visar, att vi hamnat i ett läge som borde vara onormalt för ett land som haft så goda ekonomiska förutsättningar som vårt. Avgiften är ju bl.a. så utformad, att den blir en straffbeskattning på frivilliga ideella organisationer och kyrkosamfund, som bygger nödvändiga 1okaler för sitt arbete. Det finns exempel på kyrkobyggnader som riskerar att stoppas, trots att församlingarna på grund av stadsplaneändringar eller saneringsföretag redan måst sälja sina gamla byggnader. Vidare kommer handelns investeringar i nya bostadsområden att kraftigt fördyras, om de nu alls kommer till stånd, och detta blir självfallet till nackdel för konsumenterna. Visst kan det, herr talman, i ett läge som vi nu försatts i, vara motiverat att göra vissa inskränkningar i investeringarna, men byggnadsregleringen kommer ändå att vara kvar och inget bygge av denna karaktär får sättas i gång utan särskilt tillstånd. Det är därför som det framför allt ter sig omotiverat att här straffbeskatta frivilliga organisationers och handelns investeringar och en rad andra ting. Vi skall, herr talman, närmare behandla denna fråga under nästa punkt på föredragningslistan — jag har nu bara velat ta med den i den allmänna bilden. När jag nu Övergår till att behandla några speciella punkter i bevillningsutskottets betänkande, vill jag först nämna att jag inte hade tillfälle att delta i justeringen av utskottsutlåtandet och därför inte är bunden av formuleringarna i detta. Jag vill i detta sammanhang bara nämna, att man vid stora skatteändringar, framför allt vid övergång till ett nytt skattesystem, inte i förväg kan utesluta möjligheterna av övergångsbestämmelser på något område. Jag kan också säga att det är mycket möjligt att det i framtiden kan bli motiverat att t.ex. höja tobaksskatten, även om de övriga nordiska länderna inte skulle vilja vara med därom. I fråga om övergångsbestämmelserna, herr talman, skulle jag vilja nämna att det kan uppstå problem beträffande vissa avbetalningsaffärer som gäller redan levererade varor samt beträffande större maskinförsäljningar till industrien och liknande. Kungl. Maj:t bör därvidlag begagna den rätt till jämkning som föreligger enligt 7 § i varuskatteförordningen. Beträffande den höjda bilskatten kan sägas att det inte är särskilt tillfredsställande att genomföra en höjning medan en utredning arbetar för att lägga fram nya regler. Som jag förut sade har vi accepterat denna höjning, men jag vill understryka att det är viktigt att höjningen inte på något sätt får prejudicera det arbete som för närvarande pågår i bilskatteutredningen. Höjningen måste betraktas som provisorisk i avvaktan på bilskatteutredningens förslag. Skattehöjningen drabbar särskilt hårt busstrafiken och den yrkesmässiga lastbilstrafiken, och då hänsyn till denna inte har tagits vid utformningen av bestämmelserna, är det angeläget att denna sak beaktas. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Jag vill också yrka bifall till reservation 1. Det är glädjande att utskottet yrkar bifall till motionen beträffande folkpensionärers sidoinkomster och de handikappades skatteproblem. Vi har från folkpartiets sida gång på gång lagt fram förslag i dessa frågor, och jag hoppas att riksdagen kommer att följa utskottets förslag i båda frågorna, trots att det finns en socialdemokratisk reservation i fråga om de handikappades skatteproblem. I den motion av herr Sundin och fru Nettelbrandt m.fl. som nu tillstyrkts av utskottet påpekas att den sammanlagda effekten av skatt och bortfallande bostadsbidrag kan innebära att folkpensionärer förlorar praktiskt taget hela sin extrainkomst. I vissa fall förlorar folkpensionären till och med mera än han får i extrainkomst. Hans extraarbete innebär alltså en direkt förlust för honom. Detta tillstånd kan inte accepteras. Det är därför angeläget att denna fråga, som från vårt håll tagits upp år efter år, äntligen löses. Inom utskottet har det kommit fram ett mycket intressant uppslag om en definitiv källskatt för folkpensionärers sidoinkomster. Vi skulle därmed kunna få en försöksverksamhet till den definitiva källskatt som en utredning för närvarande sysslar med. Utskottet föreslår emellertid att denna fråga skall behandlas av den pågående utredningen om definitiv källskatt. Denna utredning är mycket stort upplagd, och det torde dröja länge innan ett förslag kan antagas och träda i kraft. Om folkpensionärernas skattefråga skall behandlas i detta stora sammanhang föreligger stor risk för att en ändring inte kan komma till stånd förrän långt fram på 1970 talet. Det skulle alltså innebära att många av de folkpensionärer som lever nu inte skulle få uppleva den dag då de får en tillfredsställande behandling av sina extrainkomster. Detta kan inte vara rimligt. Utskottet säger att utredningen bör bedrivas skyndsamt och att några principiella hinder inte bör möta för att införa en källskatt för folkpensionärer innan den allmänna reformen trätt i kraft. Men när vi behandlade denna fråga i utskottet var vi, såvitt jag förstår, överens om att frågan om den skattemässiga behandlingen av folkpensionärernas sidoinkomster skulle brytas ut ur den stora frågan om en definitiv källskatt. Jag vill direkt fråga utskottets talesman. Vill utskottets talesman bekräfta att det är hela utskottets uppfattning, att frågan om behandlingen av folkpensionärernas sidoinkomster skall brytas ut ur det stora sammanhanget och få en separat lösning så att vi kan nå fram till ett beslut utan dröjsmål? Det finns också en motion om deklarationsplikt för folkpensionärer. När principen nu är den att en folkpensionär som inte har några andra inkomster vid sidan om folkpensionsförmånerna inte skall beskattas, är det egendomligt att en sådan folkpensionär varje år måste avlämna deklaration. Det finns många exempel på folkpensionärer som har mycket svårt att antingen komma i väg till en deklarationsbyrå eller själva avfatta en deklaration. Eftersom denna dessutom aldrig kommer att resultera i någon som helst skatt tycker jag att det ligger mycket i de motioner som lagts fram. Det borde t.ex. vara möjligt för den folkpensionär som har ett helt kommunalt bostadstillägg att hänvisa härtill och därefter slippa deklarationsplikten. Om frågan om beskattning av folkpensionärernas sidoinkomster snabbt kan lösas skulle vi kunna befria dem från en deklarationsplikt som är helt meningslös, eftersom avsikten är — om folkpensionären inte har sidoinkomster — att det inte skall bli någon beskattning. Herr talman! Utöver de yrkanden som jag tidigare har ställt vill jag också yrka bifall till utskottets hemställan under C och D.

Herr talman! Dessa förslag från regeringen om en ytterligare skärpning av beskattningen är enligt mitt sätt att se resultatet av en för långt driven utgiftsexpansion. Skatteinkomsterna ökar under det kommande budgetåret med cirka 2 000 miljoner kronor utan några beslut i riksdagen — det är de s.k. automatiska skattehöjningarna, kanske främst åstadkomna genom den hårda progressiviteten i våra skatteskalor. Detta är dock inte tillräckligt för att klara påfrestningarna på budgeten, utan de skattehöjningar som nu skall beslutas innebär att ytterligare cirka 1500 miljoner kronor skall tas ut. Är det så att behovet av detta nya hårda skatteuttag blev en överraskning för regeringen, tyder det på att planeringen har varit bristfällig. Skulle det inte vara så, är det tydligt att detta är en fullt medveten åtgärd i den socialistiska politiken med avsikt att i allt större utsträckning omvandla samhället i socialistisk riktning genom att en större del av arbetsinkomsterna dras in till samhället för att disponeras på det sätt som politikerna finner lämpligt. Denna bistra erfarenhet för skattebetalarna borde väl definitivt göra slut på myten att det är socialdemokratien som har skapat resurserna.

Regeringen måste därför göras ansvarig för vad som nu är en nödvändighet, och de föreslagna skattehöjningarna är beviset för en misslyckad politik. De ständigt återkommande industrinedläggningarna vittnar om att hela vårt näringslivs konkurrensförmåga sviktar på grund av vårt höga kostnadsläge. Med hänsyn härtill är det nödvändigt att statsmakterna bidrar till en sundare utveckling genom att minska på sina utgiftskrav. Vidare är det av största vikt att näringslivets självfinansiering får ökad kraft. Det är sannerligen inte att förundra sig över att denna har minskat, då politiken under de senaste åren har varit inriktad på att förhindra en förstärkning av just självfinansieringen. För de anställda ligger dock den största tryggheten i att de får arbeta i väl konsoliderade företag. Behovet av en skatterevision har väl knappast varit större än det är nu. Det går inte att bara fortsätta med ett skattesystem som =: bevisligen leder fram till en lönepolitik som i längden blir omöjlig. Därför gäller det att finansdepartementet skyndar på med en skattereform innan det är för sent. För högerpartiet framstår det som särskilt angeläget att de höga marginalskatterna minskas detta skulle komma att få en viss återverkan på kostnadsutvecklingen. Vi har därför krävt nya skatteskalor från den 1 januari 1968. Då detta förslag kommer att behandlas i samband med kompletteringspropositionen i maj månad skall jag nu inte trötta kammaren med att gå närmare in på det, men jag vill framhålla att tyngdpunkten är förlagd till mellanskikten bland inkomsttagarna, där marginalskatterna slår särskilt hårt. Det torde inte heller kunna bestridas att en sänkning av den direkta statsskatten är mest motiverad här. För de lägsta inkomsttagarna, vilka i allmänhet inte är familjeförsörjare, spelar statsskatten en mindre roll — för dem har kommunalskatterna en vida större betydelse. Dessa grupper utgöres enligt skatteberedningens undersökningar av ungdomar som har deltidsarbete eller som har vissa mindre kapitalinkomster, vidare av personer som på grund av militärtjänst, sjukdom e. d. arbetar endast en mindre del av året. Men en stor grupp av dessa små inkomsttagare utgöres dock av alla våra folkpensionärer. För dessa menar vi i högerpartiet att det är alldeles särskilt angeläget att en sänkning av skatten vidtages. I vissa fall träffas ju dessa av en speciellt hög skatt. Det är riktigt som herr Gustafson i Göteborg helt nyligen sade från denna talarstol, att skatten här blir mycket hög och hård, och ibland kan inkomstökningen genom ett sidoarbete för folkpensionären innebära att han får mindre pengar kvar att leva på än om han inte hade utfört denna extra arbetsinsats. Jag skall bara nämna ett exempel som visar detta. Om en ogift folkpensionär ökar sin sidoinkomst från 1800 kronor till 3 800, alltså med 2 000 kronor, blir behållningen i det första fallet 7157 kronor och i det senare 6 961. Han får genom sitt merarbete på 2 000 kronors inkomst sålunda en minskning av behållen inkomst med 206 kronor. Detta beror dels på att det kommunala bostadstillägget minskar, dels — och framför allt — på skattepolitiken, då ju både beskattningen inträder och avdraget för minskad skatteförmåga minskar. Vi kan naturligtvis inte fortsätta med en sådan skattepolitik, och det är glädjande att vi tycks vara överens på den punkten. De ändringar som nu föreslås ger emellertid inte någon reell lätt nad för dessa skattebetalare. Högerpartiet har därför i år liksom många tidigare år föreslagit att ortsavdraget för folkpensionärer skall höjas. Vi menar att man här har det effektivaste motmedlet. Vi har föreslagit i reservationen, att ortsavdragen skall höjas till 4000 kronor för ensamstående och för gifta, av vilka den ena maken är pensionär, till 6 400, samt för två folkpensionärer som är gifta med varandra till 8000 kronor. Vidare har vi i samma motion ställt yrkande om att frågan om att göra folkpensionen i dess helhet skattefri måtte bli föremål för utredning. Utskottet, som har haft ett flertal motioner i samma riktning att behandla, är också medvetet om nödvändigheten av att en ändring kommer till stånd och yrkar därför på en utredning på detta område. Genom höjningen av fordonsskatten uppstår icke önskvärda verkningar för näringslivets kostnader. Det är därför angeläget att de höga skatter som nu tillkommer inte får bindas för framtiden, utan att den pågående utredningen på automobilbeskattningens område får framlägga sina förslag utan hänsyn till den hårda beskattning som nu uppstår genom de höjningar som vi i dag går att besluta om. För busstrafiken — särskilt på landsbygden — får denna beskattning allvarliga följder. De anslag som i dag utgår till de trafiksvaga linjerna blir helt otillräckliga. En omprövning blir därför nödvändig — det har utskottet också påpekat — om inte vissa delar av landet fullständigt skall utarmas på den allmänna trafikens område. Utskottet har även uppmärksammat att stora svårigheter uppstår i fråga om förskotteringen av skatten för den tunga trafiken. Det är därför vi menar att det blir av behovet påkallat att göra en uppdelning på flera betalningsterminer, förslagsvis Sex stycken. Herr Gustafson i Göteborg har tidigare talat om övergångsbestämmelserna i varuskatteförordningen. Jag skall också säga någonting på den punkten. Den föreliggande propositionen föreslår att höjningen av varuskatten skall gälla praktiskt taget allt tillhandahållande efter den 12 januari, förutsatt att likvid inte erlagts före den 1 mars. Detta är något nytt i lagstiftningen. Tidigare har hänsyn tagits till om ett avtal träffats innan den nya skatten offentliggjordes. Det är ytterligt angeläget att en sådan skatt som varuskatten inte blir retroaktiv och inte heller övervältras på den skattskyldige, som i detta fall är säljaren, om han inte i sin tur har en klausul som innebär att han kan överflytta skattehöjningen på köparen. I en motion har jag tillsammans med herr Stefanson i första kammaren och en del andra ledamöter av riksdagen föreslagit att de tidigare övergångsbestämmelserna = alltjämt skulle gälla. Vi har emellertid genom en kompromiss i bevillningsutskottet nu enats om att leveranser som sker fram till den 1 september enligt tidigare ingångna avtal icke kommer att under det närmaste halvåret träffas av den nya skatten. Detta betyder alltså en förbättring gentemot propositionsförslaget.

Herr talman! Vi har inom högerpartiet anslutit oss — som herr Gustafson också nämnde — till de förslag som här föreligger om ökning av den indirekta beskattningen. Jag vill dock samtidigt påpeka att vi, då vi inte har kunnat godtaga de motiveringar som utskottet har anfört, i ett särskilt yttrande till bevillningsutskottets betänkande har framlagt våra motiv för dessa ställningstaganden. Jag ber, herr talman, att redan nu få yrka bifall till reservationerna nr 3 och nr 5 vid bevillningsutskottets betänkande nr 2 samt i övrigt till vad utskottet har hemställt, dock med avståndstagande från de motiveringar som från utskottets sida har framförts.